Herr talman! Den nu framlagda budgeten har med full rätt, skulle jag vilja säga, karakteriserats som kärv. Man får väl gå tillbaka åtskilligt i tiden för att möta ett framlagt budgetförslag som innehåller så mycken kärvhet som fallet är vid detta tillfälle. Den framlagda budgeten bygger på ett konjunkturläge som är litet annorlunda än det konjunkturläge som just nu råder. Jag skulle vilja karakterisera det hela på det sättet, att budgeten bygger på ett konjunkturläge som svarar mot den konjunktur vi hade för ett år sedan. Dagens konjunktur är inte lika hög som fallet var under 1966. Vi skulle därför kunna säga att den framlagda budgeten skulle ur konjunktursynpunkt bättre ha svarat mot verkligheten när föregående års budget lades fram, och den budget som lades fram i början av år 1966 skulle ur denna synpunkt ha varit lämpligare vid detta tillfälle. Den konjunktursituation som just nu råder har av konjunkturinstitutet karakteriserats såsom tämligen god. Vi har alltjämt en god och vi har också en hög konjunktur, även om nedgången är klart märkbar. Konjunkturinstitutet har i sin höstrapport sagt att man under 1967 ganska snart kan räkna med en återhämtning. Redan i mars månad 1967 räknar man med en återhämtning, en ny konjunkturuppgång. Jag vill säga att det just nu inte finns så många tecken som tyder på detta, givetvis med undantag för de rent säsongmässiga variationerna. Vi kommer på våren 1967 att få en klar tendens till en konjunkturförbättring som beror på att vintern är över och att våren och sommaren är i antågande. Men i övrigt finns f.n. inga starka tecken på en vändning av konjunkturen uppåt, ty om så vore fallet, skulle den svenska konjunkturen utvecklas ganska oberoende av vad som sker i andra länder. Den konjunkturmässiga situation som råder just nu är en internationell företeelse. Konjunkturförsvagningen och dämpningen av ekonomien har för övrigt gått längre i en del av våra grannländer. Detta gäller inte minst Västtyskland som är en av Europas största industristater. Jag skulle därför för min del vilja säga beträffande konjunktursituationen och vad vi har att vänta under 1967 att jag bedömer läget icke så ljust som budgeten ger uttryck för och icke så ljust som konjunkturinstitutet framställt det i sin rapport. Egentligen är det aktuella läget, i varje fall om man ser sysselsättningssituationen, sämre än det som hittills öppet har redovisats i dag, och sysselsättningsläget är sämre än det som människorna i allmänhet föreställer sig. Även om man har en grundsyn på den ekonomiska utvecklingen som präglas av optimism, så måste man ändock medge att situationen på vissa områden inom det svenska näringslivet håller på att bli ganska bekymmersam, framför allt på vissa lokala orter. När det som planeras för närvarande inom den svenska industrien kommer att slå ut i full utsträckning i form av avskedanden och permitteringar, tror jag att många kommer att inse att konjunkturen icke är så god och icke tycks bli så god under 1967, jämfört med det material som har presenterats av konjunkturinstitutet. På många håll inom näringslivet är man medveten om att man i vissa fall tvingas vidta drastiska åtgärder. Man drar sig emellertid för att alltför tidigt annonsera om detta. Man vill inte oroa eller skapa en större pessimism än vad som är alldeles nödvändigt. Att det svenska näringslivet för tillfället har bekymmer är jag fullt medveten om. Jag hör inte till dem som gärna accepterar varje argument om svårigheter som man möter från industriledares sida, ty ofta är de överdrivna. Däremot ligger det i dagens situation mycket i det bekymmer som man för fram därför att det inte finns möjligheter att på den internationella marknaden få avsättning för produkter i den utsträckning som vi har behov av. Framför allt finns det inga möjligheter att få avsättning för de stora tunga produkterna i vår utrikeshandel till priser som det ur vår synpunkt anses nödvändigt att få ut. När vi talar om det ekonomiska läget skall vi hålla dessa saker i minnet och inte bli alltför förvånade om 1967 ur sysselsättningssynpunkt blir ett svårare år än vad vi hittills räknat med. Här kommer den svenska arbetsmarknadspolitiken in i bilden. Den fråga som jag då har anledning att ställa mig är: Har vi en arbetsmarknadspolitik som kan möta en sådan situation? Det kan visserligen med fog sägas att vi offrar stora pengar på arbetsmarknadspolitiken — den kostar ungefär en miljard, som fallet varit under senare år. Men om vi går in i en konjunktur som bara är något svagare än den vi har i dag, kommer arbetsmarknadspolitiken att ställas på betydligt hårdare prov än vad vi hittills har upplevt. Jag skulle här vilja framhålla att det viktigaste i vår inrikespolitik är att hålla sysselsättningen uppe. Vi har vid många tillfällen, på det politiska planet lika väl som på organisationsplanet, understrukit vikten av att människor bereds arbete, så att de själva kan svara för sin försörjning. Detta är lika viktigt nu och i framtiden som det hittills har varit. Om situationen kommer att bli sämre är det min förhoppning att varken riksdagen eller regeringen skall hesitera inför nödvändigheten att vidta åtgärder som ger den stimulans och som möjliggör den = sysselsättningsnivå som krävs i ett samhälle av vår typ. Den strukturella omvandlingen inom svensk industri har accelererat i hastighet. Den har gått snabbare under det senaste halvåret än under någon tidigare period. Vi kan vara övertygade om att takten i den strukturella omdaningen härefter kommer att öka ytterligare. Vi står ännu bara i begynnelsen av en strukturförändring av näringslivet, och vi kommer i fortsättningen att få uppleva många sammanslagningar och många nedläggningar av företag. Den ekonomiska utvecklingen tvingar fram en sådan omställning. Då måste man också ställa resurser till förfogande för att möjliggöra denna omställning. Ett problem som växer i takt med strukturförändringarna är behovet av en effektivare arbetsmarknadspolitik. Det brukar sägas av utlänningar — och vi har väl själva sagt det ibland — att den svenska arbetsmarknadspolitiken är bättre utvecklad än något annat lands. Det må vara riktigt, men det betyder ju inte att den svenska arbetsmarknadspolitiken är fulländad. Vi vet själva vilka stora brister som vidlåder den. Vad som krävs är att få en effektivisering till stånd som gör att vi kan möta situationer av den art som jag här har försökt skildra. Vi har gjort en del undersökningar på det fackliga planet av vad som händer då ett företag upphör eller slås sammans med ett annat. Det händer många saker. Vi har gjort en rad studier av detta slag. En sak som är ganska uppenbar och som man ständigt möter då man försöker studera vad som händer i ett sådant företag är att det alltid blir en kategori, ett visst antal människor, som icke kan beredas ny sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden. Det antalet rör sig om cirka 20 procent. När ett företag läggs ned kan alltså var femte anställd av skilda skäl inte beredas ny sysselsättning på vanligt sätt. De kan inte få sysselsättning med mindre än att man vidtar särskilda åtgärder från samhällets sida och genom arbetsmarknadspolitiken. Åldern är något som här spelar in, men även många andra omständigheter kan vara ett handikapp. Detta visar ofullständigheten i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Den effektivisering som behöver komma till stånd här hoppas jag att riksdagen liksom regeringen skall medverka till och då även ställa de ökade resurser till förfogande som kommer att bli nödvändiga. En förbättrad arbetsmarknadspolitik utöver den vi har för närvarande kommer att erfordra betydande belopp. Detta får man väga mot behovet av att skapa den effektivitet och den möjlighet som vi behöver ge människorna i det svenska samhället att komma in i arbetslivet. Mot denna bakgrund måste man se förslaget om den fond för strukturomdaning av det svenska näringslivet som nu föreslås. Den första reflexion jag gjorde då jag fick vetskap om att en sådan fond skulle upprättas var att det var ett väldigt litet belopp som ställs till förfogande. Beloppet 500 miljoner kronor är naturligtvis avvägt från samhällsekonomisk synpunkt. Det är det belopp man har möjlighet att ställa till förfogande just nu, men det är inte avvägt med hänsyn till det behov som föreligger och det behov som kommer att uppstå. Skall man ställa beloppet i relation till det behov som kommer att uppstå är dessa 500 miljoner en försvinnande liten summa för det syfte som det här är fråga om. Ändå har man från företrädare för det s.k. näringslivet nu kritiserat förslaget och gått emot det hela. Bankerna går naturligtvis emot förslaget därför att bankerna inte själva skall sköta de transaktioner det är fråga om.

Detta dubbla tänkande och dubbla resonerande går icke riktigt ihop. Vi har å ena sidan företagens behov av hjälp, men när man å andra sidan försöker att lämna hjälp i detta syfte säger näringslivets organisationer nej. Om vi under år 1967 kommer att få en bekymmersam konjunktur och på grund av den internationella konkurrensen en bekymmersam konkurrenssituation med hänsyn till vår utrikeshandel, krävs det åtgärder av olika slag för att komma över denna tidsperiod. Jag vill understryka vad jag redan har varit inne på, nämligen att om en konjunkturavmattning har påbörjats, som fallet är sedan hösten 1966, får man med erfarenhet från tidigare liknande perioder räkna med något längre återhämtningstid än vad konjunkturinstitutet har utgått ifrån. Det skulle därför inte förvåna mig om denna kärvhet i näringslivets situation och särskilt vår utrikeshandel kommer att bestå under huvuddelen av år 1967. Utrikeshandeln är ett bekymmer för sig, men där kommer ju in valutareserven, som ofta är föremål för debatt, både i pressen och på annat håll. Lyckligtvis har vi en god valutareserv, men vi vet egentligen inte hur stor den är. Vi vet heller inte hur stor avtappningen kan komma att bli under 1967. Även med bortseende från om vår export volymmässigt ökar kanske nära nog tillfredsställande, finns det en faktor som man vet mycket litet om. Många företag i det här landet köper för närvarande in råvaror och annat till betydande belopp och utnyttjar de utländska kreditmöjligheter som finns i ganska stor omfattning. Det kan därför hända — därom vet vi ingenting, ty allt beror på betalningsterminer och mycket annat — att vi på den grund kan komma att få en större valutautströmning i slutet av året än man för närvarande räknar med. Härvidlag rör man sig i budgeten enligt min mening med ganska tveksamma resonemang och slutsatser, och man bygger sina slutsatser på ett statistiskt underlag som ofta är mycket bristfälligt till och med. Vi får hoppas det bästa, men jag vill understyrka nödvändigheten av att vi för en politik — vilket är avsikten med den framlagda budgeten — som håller sysselsättningen uppe. Jag vill nog redan nu säga att skulle sysselsättningsmöjligheterna komma att försämras härefter, liksom har skett hittills, även om det har varit i begränsad omfattning, så vill vi som representerar de fackliga organisationerna också ge till känna vilken politik vi anser skall föras i en sådan situation. Till sist vill jag beröra en annan del av statsverkspropositionen, nämligen uhjälpen. Den är ett dystert kapitel för mig som i denna kammare vid många tillfällen har argumenterat för en större u-hjälp än den vi har presterat. Jag skulle då vilja säga att vi icke gör den insats som vi bör göra, även i ett läge där vi har tvingats att acceptera en mycket kärv ekonomisk politik. Enligt min mening ligger felet till detta inte enbart i det som har förts fram i årets budget. Jag skulle för min del vilja säga att det ligger i lika hög grad i tidigare års behandling av u-hjälpen, ty om vi hade sett till under tidigare år att lyfta upp vår u-hjälp till en mera anständig nivå än som skett, så skulle naturligtvis problemen icke ha varit så stora vid det här tillfället. Man skulle då ha kunnat med bättre samvete ta en så blygsam ökning som den som föreslås i den nu framlagda budgeten. Det är en blygsam ökning i verkligheten, ty även om ökningen är 60 å 70 miljoner i jämförelse med föregående års budget, så är ökningen vid en jämförelse med vad som har utnyttjats under år 1966 endast 8 å 10 miljoner. För alla dem som vill att Sverige skall göra en mera helhjärtad ekonomisk insats för de fattiga länderna är det naturligtvis ett ganska sorgligt förhållande. Vi kan inte i den svenska riksdagen och inte heller i samhällslivet i övrigt i längden diskutera u-hjälpen såsom hittills har skett. U hjälpen har i viss mån blivit en stridsfråga mellan olika kategorier av människor i vårt land.

Jag är medveten om att man inte budgetmässigt kan binda utgifter för ett flertal år framåt, och det är inte heller det som jag är ute efter. Hade vi en plan, en riktpunkt eller en målsättning, där vi siktade in oss på att u-hjälpen vid den och den tidpunkten skulle vara uppe i en viss nivå, skulle det också innebära en ambition för alla politiker både i riksdag och regering att följa en sådan plan. Jag tror att det är nödvändigt att få till stånd en planläggning i den stilen, ty vi kan inte i längden låta frågan om u-hjälpen vara en stridsfråga av den karaktär som den hittills har haft och för närvarande har. Jag tycker att det är ovärdigt vårt land att fortsätta på det viset.

Herr talman! Årets budget inrymmer två var för sig betydande nyheter. Jag tänker då på den näringspolitiska fonden, avsedd att ge finansiellt stöd åt näringslivets utbyggnad och rationalisering, samt vidare på investeringsavgiften på icke prioriterade byggnadsprojekt. Det är omkring dessa två frågor som jag har avsett att anföra några synpunkter. Grundtanken för dessa två förslag är ju gemensam. Eftersom nuvarande system inte är anpassat till den fortgående utvecklingen inom «näringslivet, har man ansett att ytterligare åtgärder är nödvändiga. Rådande missförhållanden har ju också för de anställda skapat oro och osäkerhet i tillvaron i stället för trygghet. Konsekvenserna av detta kan tydligt och klart avläsas på arbetslöshetssiffror och ersättningsbelopp. För byggnadsarbetarna är arbetslösheten osedvanligt hög trots det mycket goda byggväder som har rått denna vinter. I Stockholm passerar arbetslösheten toppsiffran från år 1958, och därmed har vi nu den högsta arbetslöshet som vi har haft under efterkrigstiden. För yrkesarbetarna är arbetslösheten redan nu väsentligt högre än något år tidigare. Det gäller för träarbetare, murare och målare. Det skall villigt erkännas att de båda nya instrument som föreslås i finansplanen vid ett hastigt påseende kan förefalla att få diametralt motsatta verkningar. Så är emellertid inte fallet. Investeringsavgiften får en positiv effekt såväl beträffande bostadsproduktion som sysselsättning. Förskjutningen av bostadsbyggandets igångsättning på grund av bristande krediter i slutet av föregående år skapar nämligen sysselsättningsproblem även innevarande år. Jag tror att det är nödvändigt att vi, för att komma ur den onda cirkel, vilken vi hamnat i till följd av 1965 och 1966 års kreditpolitik, får större delen av igångsättningen i årets bostadsprogram förlagd till andra och tredje kvartalen. Jag tror att 1964 kan tjänstgöra som ett utmärkt mönster för igångsättning i förhållande till sysselsättning. Under denna tidsperiod kan man också befara en rätt hård ansträngning av arbetskraftsresurserna — jag tänker härvid på andra och tredje kvartalen innevarande år. För att klara dessa påfrestningar är samverkande åtgärder nödvändiga med syfte att begränsa igångsättningarna av andra byggnadsobjekt vilka bedöms som mindre ange lägna än bl.a. bostadsbyggandet. Mot denna bakgrund är investeringsavgiften från arbetsmarknadssynpunkt försvarbar. Förslag till förordning rörande denna avgift redovisas i proposition nr 10. I förordningens 16 § har regeringen byggt in två säkerhetsventiler i form av hel eller partiell befrielse från investeringsavgiften. I det ena fallet är det läget på arbetsmarknaden som kan nödvändiggöra en eftergift i syfte att skapa ökad sysselsättning genom igångsättning av icke prioriterade byggnadsobjekt. Det skulle i ett sådant läge vara orimligt att kräva investeringsavgift. Jag tror inte att man misstar sig om man säger att 16 § i förordningen i nämnt avseende kanske ganska snart kommer i praktisk tillämpning. I det andra fallet stadgas om avgiftsbefrielse när andra synnerliga skäl föreligger. Den prövning av avgiftsbefrielse för igångsättningstillstånd, som inryms i detta begrepp, bör enligt min mening tillämpas mycket liberalt. Det torde bli nödvändigt med en angelägenhetsgradering inom den oprioriterade sektorn. Jag tänker därvid i första hand på butiksoch affärshus. Viss del av denna kategori av byggnadsobjekt utgör en förutsättning för att nybyggda områden skall kunna fungera och för att de boende skall få en rättmätig service. Till viss del ingår dessa objekt i en fortgående strukturrationalisering, vilken kommer att medföra en reducering av konsumentpriserna. Det är bl.a. av dessa skäl önskvärt att denna typ av objekt kommer före övriga oprioriterade objekt vid den bedömning som 16 § ger möjlighet till. Förslaget om en näringslivets investeringsfond tillgodoser i viss mån de yrkanden, som i olika sammanhang har framförts från fackligt håll. I den pågående debatten om inrättandet av denna fond hävdas bl.a. att en sådan åtgärd är överflödig. Man säger att det är ett ingrepp från samhällets sida i näringslivets angelä genheter; ett dirigerande och socialiserande mellanled mellan de vanliga kreditinstituten och näringslivet, som högerledaren herr Holmberg har karakteriserat förslaget. Denna och liknande kommentarer vittnar på sitt sätt om en begreppsförvirring. Man behandlar näringslivet som om det enbart är ett privatföretagarnas intresse och glömmer i sammanhanget bort en mycket väsentlig faktor, lika viktig som kapital och företagare, nämligen löntagarna. Fackföreningsrörelsens intresse och ansvar för näringslivet är både en principiell och en praktisk fråga. Därför är det naturligt att löntagarna och därmed också fackföreningsrörelsen har minst lika stort intresse som företagarvärlden av att näringslivets problem löses så effektivt som möjligt. Strukturoch rationaliseringsfrågorna har ingått i motiven för fondens upprättande.

Det skall ingalunda förnekas att vad som hänt och dagligen sker inom näringslivet ger anledning till oro bland berörda löntagargrupper.

220 nedläggningar är en toppsiffra under efterkrigsperioden. Antalet sammanslagningar uppnådde föregående år rekordsiffran 300.

Men denna utveckling kommer att bli mycket kapitalkrävande, och ur löntagarsynpunkt är det nödvändigt att man på ett eller annat sätt skaffar fram det kapital som måste till.

Industrien hade i låneavseende en mera framträdande prioritet i fjol än tidigare under 1960-talet. Affärsbankernas utlåning till industrien ökade, men trots detta kommer just kreditbehoven och möjligheterna att få dessa tillgodosedda i erforderlig tid att bli avgörande för årets verksamhet och sysselsättning. Jag tror att detta utgör något av problemets kärna. På grund av att företagen inom alla branscher blir större och större ökar det enskilda företagets kapitalbehov. Kreditmarknadsorganisationen är inte anpassad till näringslivet som det är i dag. Det är annorlunda på grund av den utveckling som vi genomlever.

Näringslivets växande kapitalbehov är en fråga som i hög grad berör löntagarna.

Den föreslagna fonden tror jag kommer att utgöra grunden för en fram stegsvänlig näringspolitik. Det föreslagna beloppet är som redan har sagts från denna talarstol i dag naturligtvis otillräckligt. Fondbeloppet måste därför öka år från år därest fonden rätt skall kunna fylla sin uppgift. Men även om så sker i rask takt är inte därmed näringslivets problem lösta. Investeringsfonden är enbart en del av den näringspolitik som nu saknas men som näringslivet behöver, en näringspolitik byggd på principen »samverkan mellan samhälle och näringsliv». Jag tror att det utgör en mycket värdefull grund för hela samhällets välståndsutveckling.

Herr talman! Många svenska företag brottas i dag med stora svårigheter. Det har skett en lika påtaglig som allvarlig förändring av den svenska företagsamhetens villkor. Vi har under praktiskt taget hela efterkrigstiden varit vana vid att se en ständigt framåtskridande produktionsapparat. Avsättningsmöjligheterna har varit gynnsamma, och exporten har utgjort en stark drivkraft i den ekonomiska välståndsutvecklingen, åtminstone för folk i allmänhet som inte har behövt känna av de svårigheter som den enskilde företagaren har mött. Då har framtidsutsikterna för dem tett sig ganska ljusa. Man har väl trott att det alltid skulle förbli så. Utan att vilja måla framtiden i alltför mörka färger kan det väl ändå sägas vara uppenbart att förväntningarna i dag tyvärr inte är lika odelat optimistiska som de varit tidigare. Vi läser dagligen om företag som tvingas slå igen eller lägga om sin produktion. Arbetslösheten är på många håll en hård realitet, långt värre än den skulle ha varit, om vi kunnat föra en annan politik. Det är tyvärr så att det blivit kärvare. Marginalerna har krympt, och konkurrensen utifrån märks mera. Det gäller naturligtvis framför allt exportindustrien, men även företagen på hemmamarknaden — och främst då vissa känsliga branscher — känner av den hårda utlandskonkurrensen. Att vi kommit i ett sämre läge framgår ju också av att exportutvecklingen blivit sämre. Man förmår inte nå upp till de förväntningar, som man haft och som man måste ha för att vi skall klara underskottet i vår utrikeshandel. Att produktionstillväxten i landet nu är svagare visar ökningen av bruttonationalprodukten, som för år 1966 inte uppgick till mer än 3 procent. Även 1965 var ett dåligt år med en ökning på endast 3,5 procent. Det är de lägsta noteringar som uppvisats under hela 1960-talet. Gör vi en jämförelse med andra länder, visar den att tillväxtkraften är större i de flesta andra OECD länder. Vi har faktiskt sackat efter ganska väsentligt. Vad är orsakerna till detta förhållande? Men undantag för vissa branscher, där det råder överkapacitet ute i världen och där efterfrågan därför försvagats, råder det ju alltjämt en internationell högkonjunktur. Ingenting tyder väl heller på att det kommer att bli någon allmän konjunkturdämpning under de närmaste åren. Nej, vi kommer inte ifrån det faktum att svenska varor har avsättningssvårigheter som till stor del beror på att de blivit för dyra. Vårt prisoch kostnadsläge är för högt i jämförelse med andra länders. Prisstegringarna på 5 procent för 1966 ligger avsevärt högre än i de flesta andra länder med vilka vi har att konkurrera. Det förhållandet måste nu även regeringen erkänna. Man medger att priser och löner i de västeuropeiska industriländerna endast med få undantag stiger långsammare än i Sverige. Vi har alltså råkat in i den situation som högerpartiet ständigt varnat för, nämligen att våra handelspartners, främst i Västeuropa, lyckats få en lugnare prisutveckling än vi själva tack vare att de för en mera målmedveten stabiliseringspolitik. I Sverige har detta inte skett. Man har vägrat att lyssna på de Statsverkspropositionen m.m. varningar, som vi från högerpartiets sida har framfört, och underlåtit att vidta de åtgärder för förändringar som föreslagits. Nu heter det i finansplanen: »Räntabiliteten i exportföretagen har sjunkit påtagligt, samtidigt som stegrade offentliga utgifter och hög byggnadsverksamhet skapat stor efterfrågan på arbetskraft inom de från utlandskonkurrens skyddade näringarna. Denna fördelning av efterfrågan har otvivelaktigt verkat höjande på den allmänna kostnadsnivån.» Det är ett ovanligt klart erkännande av den uppfattning som vi inom högerpartiet har haft och den tes som vi drivit, nämligen att de offentliga utgiftsökningarna och bostadspolitiken verkat kostnadsuppdrivande. Införandet av nya skatter och höjningar av redan befintliga skatter har lagt tunga bördor på både företag och enskilda och medfört att den allmänna kostnadsnivån stadigt skruvats uppåt. I det avseendet skiljer sig inte heller den budget som nu framlagts från de tidigare. även den innehåller en rad nya skattehöjningar, som också verkar i samma riktning. Det är desto allvarligare, om man inte samtidigt vill genomföra en politik som skulle kompensera eller väga över dessa effekter. Det borde stå klart för var och en att vi aldrig kommer till rätta med dessa problem förrän vi fått en annan och mera produktionsvänlig inriktning av den ekonomiska politiken. Det är nödvändigt att få det gammalmodiga skattesystemet, som har en inbyggd kostnadshöjande effekt i sin konstruktion, ersatt med ett modernt system som ger lägre och rättvisare skatter. Det borde också i detta läge ha varit naturligt att man genomfört den mervärdeskatt, som ingick i den allmänna skatteberedningens förslag och som skulle ha betytt en lättnad för exportföretagen. Jag tycker att de varningssignaler som nu är så tydliga skulle ge även den socialdemokratiska regeringen en allvar lig tankeställare. Kommer vi inte till rätta med prisstegringarna och kan vi inte genom en förnuftig skattepolitik skaffa underlag för en lugnare löneutveckling, får vi också inrikta oss på en betydligt lägre ökning av levnadsstandarden i fortsättningen än den som vi väl alla har satt som mål. Det förhållandet, herr talman, att den framtida jordbrukspolitiken inom kort kommer att bli föremål för en särskild proposition gör att jordbruksfrågan i årets remissdebatt får en något undanskymd ställning. Huvuddelen av de anslagsförslag som i år redovisas under nionde huvudtiteln har ju också fått karaktären av provisoriska anslag i avvaktan på den särskilda propositionen. Trots detta är det emellertid möjligt att av jordbruksministerns sammanfattning få en bild av hur han uppfattar den utveckling som kännetecknat jordbruksnäringen under det senaste året. De förändringar som i vårt land inträffat på arbetsmarknaden ger oss anledning att alldeles speciellt studera följdverkningarna av en ökad avflyttning från jordbruksnäringen. Inledningsvis redovisar jordbruksministern att minskningen av i jordbruket sysselsatta varit kraftigare än under föregående år. Detta är en utveckling som man borde kunna förutse när man för ungefär ett år sedan drog i gång en propaganda för en minskning av den svenska = jordbruksproduktionen. Då framfördes som ett av huvudskälen önskemålet om en snar överföring av arbetskraft från jordbruksnäringen till industrien. Som en alternativ användning av jordbruksmarken framfördes en väsentlig utökning av skogsarealen. På dessa två områden har utvecklingen redan efter ett år visat att socialdemokraterna missbedömt förutsättningarna. Den arbetskraft som den svenska industrien i dag efterfrågar är i första hand väl utbildad personal i åldersgrupperna 20—35 år. Men den arbetskraft som lämnar jordbruket är av naturliga skäl i första hand människor i hög ål der vilka under sitt liv i huvudsak arbetat inom jordbruket. Beträffande rekommendationen att öka skogsarealen torde även här utvecklingen ha visat, hur osäker en sådan åtgärd ändock måste vara. Visserligen kan de vikande konjunkturerna på skogsområdet vara en tillfällighet, delvis grundad på de kraftigare virkesuttag som gjordes under år 1965. Men det kan också peka på att den tid är förbi, då de svenska skogsprodukterna var så konkurrenskraftiga på utlandsmarknaden att vi kunde finna avsättning för våra sortiment även om de kostnadsmässigt låg över exempelvis Kanadas, Finlands och Sovjetunionens. Jordbruksministerns redovisning i detta hänseende torde därför med all sannolikhet vara ett observandum. Som en tredje intressant detalj i jordbruksministerns framställning finns hänvisning till prisutvecklingen på världsmarknaden. Den instabilitet som under det gångna året kännetecknat denna marknad torde även för den mest optimistiske framstå såsom en utomordentligt dålig grund att bygga den svenska livsmedelsförsörjningen på. Det gångna årets utveckling borde kunna medföra att jordbruksdebatten kan föras i en något lugnare ton än den som man använde från det socialdemokratiska hållet för endast något år sedan. Jag vill i detta sammanhang även ägna någon stund åt de miljöfrågor, som i dag får en allt större betydelse för den enskilde individens trivsel. Den moderna samhällsbilden med sin sammangyttring av människor i städer och tätorter tillsammans med avfallsprodukter av skilda slag från ett expanderande näringsliv är sannerligen inte en miljö med de bästa förutsättningar att utveckla harmoniska människor. De störningar, som i så hög grad förekommer i form av otrivsel och stress, ger skadeverkningar som medför att vi kanske inom en mycket snar framtid måste ompröva vår inställning till det som vi i dagligt tal kallar för levnadsstandard. Det är naturligt att ett samhälle under social uppbyggnad i första hand måste göra en kraftig satsning på att höja den rent materiella levnadsstandarden för de sämst ställda, men det borde också vara lika klart att miljön ingår såsom en väsentlig komponent i begreppet levnadsstandard. När därför debatten om den framtida samhällsutvecklingen förs, finns det berättigad anledning att noga följa de frågor som hänger samman med omvåndlingen av de rent yttre betingelserna för vår levnadsstandard. Det torde onekligen vara på det sättet, att de föroreningar som vi åstadkommer — såväl på marken som i luften och i vattnet — nu antar sådana proportioner, att omedelbara åtgärder är av nöden, om inte skadorna skall få mycket allvarliga konsekvenser. Vid upprepade tillfällen inte minst i denna kammare har framhållits betydelsen av en ökad satsning på naturvårdens område, men vi har kanhända angripit problemet från delvis felaktig utgångspunkt. Det borde vara naturligt, att vi samtidigt som vi försöker komma till rätta med följderna av föroreningarna angriper problemet i första ledet. Forskningen framstår såsom enda möjligheten att nå en renare miljö. Men det gäller naturligtvis även att låta lagstiftningen på detta område hålla jämn takt med forskningen, så att de rön som görs verkligen utnyttjas så långt som det är tekniskt möjligt. Vi får inte för att pressa en produktionskostnad acceptera en framställningsprocess, som medför onödigt hög nedskräpning. Jag vill inte göra gällande att svensk industri härvid skulle åsidosätta kravet på hygieniska framställningsprocesser. Men det måste i en tid av skärpt konkurrens framhållas, att vi här spelar med oersättliga värden och att detta manar till skärpt uppmärksamhet från dem som bär ansvaret för samhällsutvecklingen. Det är inte endast från näringslivets sida som uppmärksamhet måste ägnas miljöfrågorna. I minst lika hög grad gäller det planeringen av samhällsutvecklingen i stort. Vi går av allt att döma mot en utveckling med allt större kommunala enheter. Även om denna utveckling givetvis ur många synpunkter kan vara motiverad, finns det i densamma ett riskmoment av så stor betydelse att det väl förtjänar uppmärksamhet. Sammanläggningen till större enheter innebär samtidigt en ökad koncentration till ett fåtal tätorter. Denna koncentration åstadkommer, att underlaget för den traditionella service för de människor som bor i glesbygderna försämras. Man kan inte undgå att känna en viss oro för att de människor som bor kvar på den rena landsbygden kommer att få svårt att hävda sina rättmätiga krav då det gäller kommunikation, hygieniska förhållanden och trivselfrågor. För att belysa vad jag närmast åsyftar vill jag endast peka på det förhållandet att i samma ögonblick som nedläggningen sker av bussoch järnvägslinjer isoleras de människor, som inte har tillgång till annat motoriserat fordon. Det är ofta fråga om äldre människor, vilkas isolering omöjliggör ett kvarstannande i den gamla miljön. Man får även på detta sätt ett incitament till en snabbare avflyttning. Då riksdagen så småningom kommer att ta ställning till frågan om en ny länsindelning, måste miljöfrågorna och samhällsplaneringen få en framskjuten plats. I annat fall kan vi vid genomförandet av en ny administration komma att ge avkall på väsentliga faktorer, som är av livsavgörande betydelse för stora landsdelar. Härmed få vi hemställa om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 20 —den 22 januari 1967 för att på inbjudan av chefen för flygvapnet deltaga i en studieresa till FN-förläggningen på Cypern.

Herr talman! Den nu framlagda budgeten har presenterats som en järnhård budget, den mest hårdhänt tuktade under finansminister Strängs tolvåriga ämbetstid som budgetmästare. Jag vill inte bestrida finansministerns eget vitsord i detta fall.

Vad man finner i budgeten är inte bara en kärv anpassning till utgiftsautomatiken utan många förbättringar och förstärkningar punktvis över hela fältet av sociala trygghetsåtgärder kulturutveckling och ekonomisk samhällsberedskap.

Faktum är ju att under 1960-talets första halvlek har vi svenskar fått del av en välståndsutveckling utan motstycke i vår tidigare historia. Vi har fått en reallöneökning och därmed en höjning av den privata konsumtionen som aldrig förr. Inkomsten per person är nu den näst högsta i världen, vi kommer tvåa efter USA. Det är sant att genomsnittssiffror inte beskriver bekymren hos inkomsttagare som ligger långt under genomsnittet, låglönegrupper, pensionärer etc. Det är också sant att många upplever skattetrycket starkare än de upplever sina lönelyft. Men man bortser lätt ifrån att en stor del av skatterna kommer tillbaka i form av återbäring via barnbidrag, pension, sjukvård och studiemedel, och att för närvarande en fjärdedel av vår budget går till sådana överflyttningar som är ägnade att utjämna livsvillkoren mellan större och mindre inkomsttagare och mellan människor med olika försörjningsbördor inom vårt land. Jag påminner om detta av två skäl. Det ena skälet är att jag vill markera min samhörighet med den socialdemokrati som så har spänt sina krafter för denna trygghetspolitik, och jag är glad åt att ha fått bevittna och delta i dess utformning under mer än ett årtionde. Det andra skälet är att jag mot samma bakgrund vill och kan motivera varför jag anser att vårt folk nu har råd att bistå de behövande folken i betydligt högre grad än vi gör. Trots att vi obestridligen är en rik nation har vi hamnat i statsfinansiell penningknipa, och «finansministern måste alltså spara på budgeten mer än normalt och skaffa extra inkomstförstärkningar till statskassan. I båda dessa avseenden blir det ju fråga om värderingar som kan diskuteras, olika uppfattningar om vilka skatter och avgifter som verkar mest rättvist, olika uppfattningar om vad man skall spara på.

Men jag har ansett mig skyldig — och det är därför jag står i talarstolen i dag — att redovisa vilka argument och vilka fakta jag har stött mig på när jag intagit en avvikande ståndpunkt. En vana som jag har skaffat mig under årens lopp är att läsa den preliminära nationalbudgeten under julhelgen och lyssna till väderleksutsikterna i radio-TV året runt. Gemensamt för båda slagen av prognosställare är att träffsäkerheten brukar stanna ett bra stycke under 100 procent. Även konjunkturvindar kan vara lynniga och framtiden lika osäker som klimatet.

Med denna lilla parallell har jag bara velat säga att nationalbudgetens framåtblickar inte behöver ängsla oss så mycket att det hämmar vår politiska handlingsvilja, när och om vi vill sikta in oss på nya djärva mål, t.ex. för uhjälpen. Även för riksrevisionsverkets inkomstoch utgiftsberäkningar gäller att förutsägelserna ofta inte slår in. Tillsammans ger oss dessa båda informationskällor mycket värdefullt material, men det kan tolkas på olika sätt, beroende på kynne och värderingar hos dem som gör tolkningarna. Riksrevisionsverkets uppskattningar t.ex. av vad omsättningsskatten kommer att ge under det framförliggande året har sedan 1960/61, då denna skatt var ny, alltid legat minst 10 procent lägre än de faktiska inkomsterna när de har summerats efteråt. Bara detta ger ju en felmagrinal på plus 100 miljoner kronor eller däromkring på budgetens inkomstsida. Visst förekommer det vice versa också oberäknade utgifter, men hela kalkylen är ändå så elastisk att man kan fråga sig, om risken skulle vara så stor att inom nuvarande marginaler räkna in en ökad u-hjälp av det förhållandevis blygsamma format som har aktualiserats i år. Nationalbudgetexpertisen och bakom denna konjunkturinstitutet har i sin tur ansträngt sig att mäta bytesbalansens storlek och har också ärligt redovisat det bristfälliga statistiska underlaget för alla försök till en korrekt bedömning av bytesbalansen. Utanför de kända kapitaltransaktionerna ligger en mystisk restpost som är lika stor som summan av alla fel i bytesbalansstatistiken plus nettot av utländska krediter som Sverige har gett eller mottagit. Man tror att vi år 1966 hade en sådan restpost på 1200 miljoner kronor. Den har f. ö. vuxit mycket de senaste åren. Gissningsvis antar man att felen i bytesbalansen i summa räknat uppgår till ungefär hälften av restposten. Det skul le vara 500—600 miljoner kronor, och finansministern har också mycket riktigt minskat bytesbalansunderskottet med cirka 500 miljoner kronor, innan han i årets budget presenterade detta underskott som den stora faran i svensk ekonomi och det kanske främsta hindret för en ökad svensk hjälp till underutvecklade länder.

Jag vill bara nu säga att det bygger — i den debatt vi nu ser i tidningarna — på en jämförelse mellan dagens valutasvårigheter och ett u-hjälpsanslag av den storleksordning som vi tänker oss ett stycke in på 1970-talet. Den totala svenska finanshjälpen, som tar främmande valutor i anspråk, föreslås bli 195 miljoner kronor nästa budgetår, och det är mindre än vad enbart den beräknade ökningen är under innevarande budgetår av valutautflödet genom svenska turistresor till utlandet. Dessa turistresor svarade förresten redan i fjol för 730 miljoner kronor av det då kalkylerade underskottet i bytesbalansen. Jag menar att så länge vi utan åtgärder accepterar denna mångdubbelt större valutaavtappning för det som ändå till större delen är nöjesresor, måste man fråga sig om inte varningarna för ökad u-hjälp i detta sammanhansg är obefogade. Till budgetens osäkra premisser hör också de ofta fascinerande antaganden som görs om konsumtionen, om dess förmodade tillväxt, om familjernas sparandebenägenhet och därmed de po litiska slutsatserna om vad familjerna egentligen tål av bl.a. konsumtionsbeskattning. Vi vet nu att vi har att räkna med sammanlagt 25 procents löneökningar under en treårsperiod. Vi hade ett synnerligen stort uppsving av konsumtionen i höstas, när en del retroaktiva löner utbetalades. Det antas att konsumtionen får en ny uppsvingsperiod hösten 1967. Finansministern gör upp en budget, om vilken han säger att den avsiktligt innebär en viss korrigering av den uppdrivna löneutvecklingen.

Med en relativt liten ökning av konsumtionsbeskattningen skulle vi haft möjlighet att göra en allvarlig satsning på internationell solidaritet som kunde börja närma oss till utfästelsen att ge en procent av nationalinkomsten i u-hjälp. Nu vet jag, luttrad i politiken som jag är, att man inte med framgång ändrar på en budget, som redan är omsorgsfullt skräddarsydd efter finansministerns egen måttsticka, i varje fall inte med ändringar som stör fasonen. Jag får därför nöja mig med att i år medverka till motioner med sikte på att ge styrelsen för internationell utveckling, SIDA, åtminstone de nödvändiga medel för dess fältprojekt som styrelsen begär. Har då inte SIDA fått en ganska hygglig uppräkning av sitt anslag när allt kommer omkring? Många tidningar och genom dem deras läsare har bibringats uppfattningen att 20 procents ökning av den svenska u-hjälpen och 13 miljoner kronor mer i absoluta tal, jämfört med fjolårets anslag, egentligen är en ganska hyfsad ökning och inte så mycket att beklaga sig över som Ulla Lindström gjorde. Jag förebrår ingalunda dessa tidningar för att de har missat poängen, ty det är verkligen svårt att genomskåda vad som sker bakom anslagsposter och reservationsmedel. Jag vill bara erinra om att man kan få en procentuell ökning att se stor ut, om den räknas på ett lågt utgångsbelopp. Den indier t, ex. som får två skålar ris i matransonen i stället för en skål ökar sin livsmedelsstandard med 100 procent.

Kan vi då stå till svars med detta?

Han har aldrig godta git en utgift som fackministern i fråga inte kunnat motivera både framlänges och baklänges! Kritiken mot regeringen för att inte ha ökat u-hjälpen mera under tidigare år, framförd av herr Geijer i hans anförande före middagsrasten, har bland annat haft sitt sammanhang med detta och med att det inte har funnits väl förberedda och startklara hjälpprojekt i den svenska direkthjälpen att övertyga riksskattemästaren med. Detta har nu radikalt ändrats. Projekten finns, arbetsapparaten är klar, nu fattas pengarna. Inte heller har budgetläget någon gång något år tidigare inbjudit till någon särskild välvilja mot u-hjälpen i övrigt, d. v. s. genom FN-organen. Den som har genomgått budgetmanglingar i tolv år vet att de goda åren aldrig har funnits — förrän efteråt. Nu har man drömmen om att det skall bli bättre år framöver, då u-hjälpen skall få sitt. Men vad vet man om det? I u-länderna går nu utvecklingen obönhörligen mot allt sämre år, med växande skuldbördor gentemot de rika länderna, vilka snart i låneräntor och amorteringar med ena handen tar tillbaka vad de skänker med den andra. En filosof har sagt att fattigdomen är den enda börda som blir tyngre ju fler som delar den. U-länderna kommer att göra denna bittra erfarenhet allteftersom = befolkningsutvecklingen skenar framåt medan försörjningsmöjligheterna stapplar efter. Deras situation är i själva verket så kritisk att jag tror ait ingen av oss här är mäktig att uttrycka den i begripliga termer för den aningslösa allmänna opinionen omkring 0ss och inte heller att tillräckligt klargöra hur Sverige kommer att dragas in i detta ödesdrama — kanske bara inom nägot årtionde. Då kommer vi med all sannolikhet att tvingas till omvärderingar, där bytesbalansen bara blir en teknisk detalj i internationellt organiserade stora räddningsprogram. Därför menar jag att vi borde kunna börja anpassningen redan nu; börja med att verkligen integrera u-hjälpen i vår ekonomiska planering för framtiden. Jag har redan pekat på vår ovisshet beträffande bytesbalansens storlek. Jag vill tillägga att vi också är ganska okunniga om de verkningar på bytesbalansen som olika åtgärder har, t.ex. verkan av ökad u-hjälp.

Även ur krasst nationell synpunkt är u-hjälp alltså något som betalar sig. När vi bekänner oss till principen att u-hjälpen skall vara obunden av givarlandets varor, så är detta naturligtvis riktigt. Men i praktiken lider vi inte alls av denna principfasthet, medan andra länder, exempelvis Storbritannien, med mångfaldigt större u-hjälp och med stora bekymmer för sin bytesbalans har måst inta den motsatta ståndpunkten och gjort en dygd av nödvändigheten. Upp till 60 procent av den engelska finanshjälpen är sålunda även formellt bunden till brittiska varor, och regeringen Wilson har fått försvara sig i underhuset för att den ännu inte kunnat förverkliga labours vallöfte att söka anknyta krediterna till u-länder till inköp från industrier i Storbritannien med Ööverskottskapacitet. För övrigt har den engelska u-hjälpen flyttat över tyngdpunkten från finanshjälp till tekniskt bistånd i u-länder, vilket ju medför obetydligt läckage ur betalningsbalanssynpunkt, och på stipendiering av studier i England. Ingenting hindrar Sverige från att i viss utsträckning göra detsamma.

Det är bättre med halvbunden u-hjälp än ingen ökad u-hjälp alls, om vi nödvändigtvis skulle komma i ett så kvalfyllt dilemma. Jag vill inte herr talman, sluta detta anförande med dessa tekniska argument. För mig framstår u-hjälpen i första hand som en moralisk-humanitär fråga. Jag kan inte tänka mig annat än att om flertalet svenskar fick tillfälle att öga mot öga möta den obeskrivliga nöden i mycket fattiga länder skulle de öppna medkänslans portar och generositetens. Det är också min förhoppning att riksdagen — och regeringen — vill utnyttja sina möjligheter att medverka till detta.

Herr talman! Det har varit mycket intressant och stimulerande att lyssna till fru Lindström. Jag tror att hennes framträdande i dag hälsas med glädje av många. Det har ju sista tiden varit en livlig pressdebatt angående den svenska u-hjälpen. Man har därvid spårat oro hos många över att den kärva budgeten högst menligt skulle komma att inverka på våra möjligheter till ökad svensk hjälpinsats åt u-länderna. Vissa tidningar har nyligen sökt pejla graden av intresse hos gemene man för u-hjälpen och därvid kommit till en inte alltför uppmuntrande slutsats. Intervjuaren fick sig oftast till livs resonemanget: Blir det bistrare tider får man i första hand tänka på sig själv och se om sitt eget hus och vänta med att tänka på andra. Jag tror också att där finns en annan, mera outtalad orsak till mångas minskade intressen i frågan.

Det verkar nästan som om problemkomplexen är så ofantliga, att de blir ofattbara. Vi måste givetvis komma till rätta med både nationell! egoism och känslan av vanmakt inför problemkomplexens storlek. Vi måste kunna visa att här är inte bara fråga om välgörenhet eller solidaritet, det är i hög grad fråga om självskydd. Vi måste ständigt på nytt få fram engagemang i dessa frågor i vårt land. Här kan de ideella och politiska organisationerna hålla intresset levande. Vi måste försöka öka allmänhetens engagemang för de svältande folken. Bäst torde detta kunna ske om man här i huset i vår lyckas uppnå en så bred enhet som möjligt om en höjning av den svenska biståndsinsatsen. En sådan samling skulle troligen innebära en avsevärt vidgad förståelse hos allmänheten för problemets omfattning. Siktet måste till en början vara inställt på enprocentsmålet, nämligen att varje år en procent av industriländernas nationalinkomst skall kunna användas till u-ländernas ekonomiska förstärkning. Jag noterade med intresse att herr Geijer tidigare i dag förklarade att vi borde ha en planering av u-hjälpen för att successivt kunna lyfta den. Fru Lindström utvecklade, enligt vad jag förstod, nyss samma tanke. De närmast gångna decennierna har det på det internationeila planet hänt så pass mycket att man kan se de konturer efter vilka man bör arbeta när det gäller be folkningsfrågan och därmed sammanhängande u-hjälp. Vi vet att det gäller att minska välståndsklyftan mellan uländerna och industriländerna, och vägen dit är dels en ekonomisk utveckling i låginkomstländerna, dels ett hejdande av befolkningsexplosionen genom olika former av familjeplanering. De ekonmisk-politiska åtgärder som måste vidtas skulle dessutom på ett helt annat sätt bli effektiva, om alla — både uoch i-länder — var villiga att gå in under en familjeplanering och övernationella organ finge se till att resurserna blev utnyttjade på bästa sätt. Icke minst under de senaste åren har det i västerlandet förts en intensiv debatt om familjeplaneringen. Moraliska aspekter har därvid inte saknats, men kanske man i debatten ofta glömmer att överbefolkningsproblemet har aspekter som just kan kallas moraliska, nämligen hunger, fattigdom, brist på utbildningsmöjlighet och misär. SIDA har i sin anslagsframställning prioriterat familjeplanering som biståndsuppgift, och det torde vara riktigt. Att finna de riktiga formerna på fältet kan inte vara lätt, och därför verkar det förslag vid första påseendet vettigt som SIDA framfört, att man skulle här i Sverige skapa, som man uttrycker det, en basorganisation för familjeplaneringsverksamheten genom att sammanföra vetenskapligt skolade specialister i ett befolkningsinstitut. Herr talman! Jag vill anknyta till vad jag nyss sade om de frivilliga organisationernas vakttjänst när det gäller uhjälpsfrågan. Här finns verkligen mycket att värna om av idealitet och intresse. Dessa organisationer kan också skapa ett nytt engagemang i vidare kretsar, vilket är väsentligt som spärr mot nationellt egoistiska aspekter på ulandshjälp, aspekter som vi vet alltid ligger nära till hands. Det finns verkligen ett levande intresse för u-landsfrågorna, inte minst bland ungdomen i alla ideella och politiska läger, och detta får inte dämpas. SIDA har under de se naste åren mer och mer byggt ut ett samarbete med vad som kan kallas privata organisationer och kanaliserat pengar till deras olika fältprojekt. Redovisningen för dessa olika projekt ger en klar bild av hur väsentlig denna insats är. Och vad mera är: vi vet att organisationerna genom sin fasta anknytning på fältet har de bästa möjligheterna att optimalt använda sina erhållna medel. Jag hoppas verkligen att vi vid den slutliga avvägningen av årets u-hjälp inte skall behöva beskära dessa organisationers medel. Det rör sig dock om summor som är blygsamma i det stora sammanhanget. Givetvis finns också ett samband mellan organisationernas insamlingsförmåga och det stöd staten kan ge för fullgörandet av deras insats. Låt mig helt kort nämna något om det som av naturliga skäl ligger mig nära, nämligen missionen. Den har utan tvivel ett starkt gehör hos vårt folk. Därom vittnar inte minst de ökade kollektsiffrorna såväl inom svenska kyrkan som frikyrkosamfunden. Trettondagens kollekt inom svenska kyrkan gav 4 miljoner kronor. Målet för 1967 är för missionernas del 14 miljoner. Som bekant går huvuddelen av den svenska missionens samlade pengar till humanitärt och tekniskt bistånd i u-länderna, framför allt till skolor och sjukhus. De multilaterala hjälpinsatser som Lutherhjälpen förra året gjorde belöpte sig till 20 miljoner kronor. Så vill jag tillägga ännu en sak, herr talman. I flertalet u-länder torde i dag föreligga önskemål om att det humanitära och tekniska biståndet kompletteras med enskilda investeringar i landets näringsliv. SIDA räknar näringslivets insatser i u-länderna såsom en viktig integrerande del av det svenska biståndet. Det synes mig vara riktigt att SIDA mer än vad hittills har varit fallet söker öka samarbetet med det svenska näringslivet för att möta u-ländernas önskemål om investeringar. Det skulle ju avsevärt höja det svenska biståndets effektivitet.

Herr talman! Jag har valt att ta till orda helt kort i denna debatt för att belysa en aspekt i det mycket stora problemkomplex som de senaste talarna har behandlat. Herr Dahlén ställde redan i inledningsskedet av debatten ett par frågor som gällde vår handel med u-länderna. Han ville veta — om jag förstod honom rätt — vad regeringen har gjort och vad regeringen tänker göra för att underlätta för utvecklingsländerna att förbättra sina ekonomiska förbindelser och sin handel med oss. Att regeringen tillmäter dessa frågor en utomordentlig vikt tror jag alla inser. Det finns väl förresten inte någon bland oss som inte känner ett oerhört ansvar inför detta alltmer överskuggande ekonomiska och sociala problem som världen har. Kan vi inte komma till rätta med detta problem, klyftan mellan fattiga och rika länder, och bryta den utveckling som innebär att nöden växer i de fattiga länderna, samtidigt som framsteg och välstånd ökar i de rika länderna, ser framtiden sannerligen dyster ut för oss alla. Jag tvekar inte att säga att läget i så fall kommer att bli ödesdigert för hela mänskligheten. Vi är också alla medvetna om att det är förenat med betydande svårigheter att bryta denna onda cirkel. Skall vi ha en chans att lyckas, måste vi målmedvetet och samtidigt verka på många områden och följa skilda vägar och olika metoder. Det räcker inte med ett ökat tekniskt och ekonomiskt bistånd eller med hjälpaktioner i olika former, bilaterala såväl som multilaterala. Vi måste ge u-länderna bättre möjligheter att driva handel för att skaffa sig ekonomiska resurser att bygga ut sitt eget näringsliv. Det är lika viktigt. Målsättningen för den svenska regeringens politik liksom de konkreta åtgärder som vidtagits — vad vi i gärning gjort för att omsätta ett handlingsprogram i praktiken — har vi gång efter annan redovisat för riksdagen. Det har varit föremål för debatt — jag erinrar om det — åtskilliga gånger även i denna kammare. Ett nytt tillfälle kommer att erbjudas, föreställer jag mig, när utrikesdebatten äger rum i början av mars. Jag tillmäter emellertid dessa frågor en så utomordentligt stor vikt att jag anser dem värda att diskuteras hur ofta som helst. Därför skall jag gärna för egen del villfara herr Dahléns begäran och redan i dag — om än kortfattat — lämna vissa uppgifter som är ägnade att belysa våra åtgöranden på u-landshandelsområdet.

Låt mig i detta sammanhang inledningsvis peka på att omfattningen av u-landshandeln under senare år dessvärre förändrat sig i förhållandevis ogynnsam riktning. U-landshandelns andel av världshandeln har varit sjunkande under den senaste såväl femsom tioårsperioden. Kurvan för handeln med utvecklingsländerna fortsätter visserligen att stiga men i en takt som inte minst dessa länder själva av förklarliga skäl anser vara ytterligt otillfredsställande. De behöver en snabbare utveckling för att ingjutas självtillit och framtidstro. Att takten i u-ländernas handelsutveckling inte blivit så snabb som vi alla anser är önskvärd sammanhänger med en rad omständigheter. Det har ibland antytts att det kan bero på att industriländerna i sin del av världen bildar preferensområden, d. v. s. att det är den ekonomiska integrationen i EEC och EFTA med handeln som drivkraft vilken fått dessa följder. Jag tror inte att statistiken eller en närmare analys av utvecklingen ger stöd för denna uppfattning. Orsakerna får sökas i andra omständigheter. En av de viktigaste av dessa är att råvaruexporten, som är u-ländernas viktigaste inkomstskälla och som kommer att vara det för lång tid framöver, av skilda skäl utvecklar sig på ett sätt vilket för exportländerna ofta medför betydande svårigheter. Vi har i ökad utsträckning ersatt en del av u-ländernas traditionella exportvaror med syntetiska produkter. Detta gör att exempelvis gummi och andra varor inte längre är så begärliga, eftersom det finns ersättningsvaror som lättare och billigare kan förvärvas. Detta kan inte undgå att få en negativ effekt på utvecklingsländernas export. En annan faktor som under lång tid verkat mycket störande på u-ländernas handel är de mera kortsiktiga prisfluktuationerna på råvarumarknaderna, som medför tvära kastningar i export inkomsterna. Uppgiften för industriländerna måste vara att på allt sätt underlätta en ökning av expansionstakten i utvecklingsländerna, och vi har härvidlag ett stort ansvar. Vad vi vinner genom ökad integration bör också kunna komma till uttryck i form av ökade insatser för utvecklingsländerna. Låt mig konkretisera detta resonemang genom att referera till det program, som vi från svensk sida söker fullfölja och som framlades vid Förenta Nationernas handelsoch utvecklingskonferens i Genéve. Det syftar först och främst till att ge utvecklingsländerna inte bara ökade utan mera stabila exportinkomster. Vi förde fram ett alldeles särskilt projekt som skulle möjliggöra att u-länderna får kompensation för tillfälliga minskningar i exportintäkterna, som sammanhänger med prisfall på deras produkter. Det var redan 1964 som vårt land gemensamt med Storbritannien föreslog detta system med kompensativ finansiering. Projektet har varit föremål för närmare utredning i Valutafonden och Världsbanken, och det föreligger ett förslag som vi hoppas att industriländerna skall kunna enas om. Vi har vidare med all kraft sökt verka för att nya råvaruavtal ingås vilka skall bidra till att stabilisera avsättningsmöjligheterna och i varje fall motverka nedgång och häftiga fluktuationer i priserna. Men vid sidan av detta har vi också talat och verkat för att tullar och interna avgifter på tropiska produkter avskaffas.

Jag vill bara nämna att riksdagen i fjol godkände en proposition om reduktion eller avveckling av tullen på kaffe, kakaopulver, bananer, tropiska frukter, kryddor och en rad andra varor: Med många av dessa länder har vi dessutom alltjämt vår handel mer eller mindre bilateralt reglerad. Undan för undan har vi tagit steg i syfte att vidga utrymmet för handeln inom ramen för tillgängliga kvoter. I vissa fall har vi kunnat ta steget fullt ut och avskaffat alla importregleringar. Det är klart att detta innebär ganska kännbara uppoffringar för många — jag kan försäkra kammarens ledamöter att det knappast går en vecka utan att jag får ta emot uppvaktningar eller framställningar om att inte handla för snabbt på detta område. Vi vet vilka svårigheter vår textilindustri i dag kämpar med. Vi känner också till de stora bekymmer som den svenska skooch läderindustrien sedan länge har. Om vi menar allvar med vår vilja att hjälpa u-länderna är detta emellertid uppoffringar som vi måste ta på oss. Och jag tror för min del att vi i det hänseendet inte har någonting att skämmas för om vi jämför våra insatser med vad andra länder kunnat åstadkomma under motsvarande period. Jag erkänner gärna att vi hyste en viss tveksamhet om nyttan av att ge u-länderna preferenser på våra mark nader — vi kände en viss rädsla för att man på den vägen kanske skulle komma att bygga upp ett intresse för fastlåsning av bestående tullar. Med hänsyn till vad som har hänt under de senaste åren har vi förklarat att vi visst inte avvisar tanken på en utredning om ett generellt system med u-landspreferenser. Vi vill vidare medverka till att de unga staterna får hjälp till en utbyggnad av näringslivet, en mångsidigare produktion och en effektivare marknadsföring. Det är inte bara en tillfällighet att den stora ökningen i textilimporten till den svenska marknaden har kommit från Hongkong och inte från Indien. Man har i Hongkong på ett helt annat sätt förstått vad den svenska marknaden behöver och anpassat sin produktion och sin marknadsföring med hänsyn härtill än man har gjort i Indien. I det sammanhanget har vi också tagit en mycket aktiv del i det arbete som GATT bedrivit för att utveckla just teknisk hjälp — om jag får kalla det så för marknadsföring och produktanpassning. Det framgår förresten av årets statsverksproposition. Under tredje huvudtiteln har SIDA begärt medel för att kunna främja exporten från u-länderna med bl.a. åtgärder som tar sikte på rådgivning och teknisk hjälp för marknadsföring.

Jag tror att jag redan med vad jag har sagt har kunnat illustrera att vi både i samverkan med andra länder och enskilt har försökt följa upp det principprogram för vår handel med u-länderna som vi framlade vid världshandelskonferensen för nu snart tre år sedan. Men vi har också målmedvetet medverkat i olika internationella organ. Vi har denna uppgift för ögonen när vi deltar i arbetet i GATT.

Det är självklart att de tullsänkningar som vi kan komma överens om industriländerna sinsemellan utan begäran om kompensation också skall komma u-länderna till del. Det har vi också uttryckligen förklarat. Vi har även sagt att vi inte har någonting emot om u-länderna å sin sida bildar egna preferensområden för att stimulera handeln och den internationella arbetsfördelningen mellan sig själva. Vi har sagt oss ha förståelse för om u-länderna i varje fall tillfälligtvis höjer sina tullar mot omvärlden för att skydda nya expanderande industrier. Vi kommer inte att betrakta det som en åtgärd som strider mot de förpliktelser som vi själva tagit på oss i GATT. Jag skulle kunna nämna åtskilliga exempel härutöver. Jag vill nöja mig med dem jag räknat upp och endast framhålla att de närmast utgör en exemplifiering av en målmedveten politik som tar sikte på att underlätta för u-länderna att finna marknader hos de rika länderna för sina produkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för redogörelsen. Jag hade känsla av att det var en symfoni som helt gick i någon molltonart. Det fanns inte mycket av hoppfulla inslag, och i stor utsträckning kanske det är en riktig skildring av läget. På en punkt skulle jag dock vilja komplettera handelsministern. Jag är nämligen inte säker på att han framhöll, att det inte är bara nackdelar för oss om vi skall göra någonting positivt. U-länderna är ju en svag motpart när det gäller en hel del handelspolitiska saker, och de rika länderna tjänar därför ibland på detta. Vi kanske inte skall på alla punkter säga att vi skulle göra så stora uppoffringar, om vi inte med uppoffringar menar att vi skall avstå från det övertag vi har i detta sammanhang. Jag behöver inte gå in på vad det är för saker — det känner kammaren till. Jag skulle bara som slutkommentar vilja fråga: Finns det inte, herr handelsminister, någon möjlighet att Sverige ytterligare skulle försöka att associera sig med en del länder som har något större intresse än andra länder — jag tänker alltså på i-länderna, industriländerna — och försöka få något ökad rörlighet, något större fart på det hela? Jag vet att det råder delade meningar bland de nordiska länderna på denna punkt. Vi har olika intressen. Men skulle det inte gå att göra någonting mera tillsammans? Om man kan få ett resultat här gäller det ju att så pass många blir överens om nödvändigheten att göra insatser och reformer, att till slut en del andra länder känner det litet pinsamt att de skall vara de sista som försvarar sina positioner. Jag hoppas verkligen att handelsministerns mycket pessimistiska tongångar här inte skall vara ett uttryck för att han har resignerat när det gäller möjligheterna att få med sig en del länder för att få det hela att rulla. Sker inte det kommer vi aldrig att klara den uppgift som är vårt moraliska ansvar, och det är att se till att världen får en något mera likvärdig ekonomisk standard.

Herr talman! Jag är rädd för att herr Dahlén trots allt har missförstått mig i någon mån. Det är riktigt att jag inte vill måla en ljus bild av förhållandet mellan rika och fattiga länder med de framtidsutsikter som i varje fall avtecknar sig för en öÖöverblickbar tid. Men jag tror att om vi målmedvetet fullföljer de strävanden som jag här försökt illustrera, då skall inte heller framstegen utebli. Svårigheterna utgör ju inget skäl för pessimism i och för sig. Sedan är jag ledsen om herr Dahlén fått den uppfattningen att vi inte försöker intressera andra länder i vår omvärld för att gemensamt med oss engagera sig för en lösning av det stora u-landshandelsproblemet. Det gör vi ju i varenda internationell organisation som vi tillhör. Det förekommer inte många möten — vare sig på expertplanet eller mellan handelsministrar — då vi inte i den nordiska kretsen diskuterar våra inställningar och försöker samordna våra strävanden i andra internationella organ. Vi tar upp Pprojekt och försöker finna ett bredare stöd från den nordiska kretsen för olika förslag som kan ha initierats av ett av våra grannländer eller av oss själva. Vi deltar helt ut i det samordningsarbete som i olika former och på olika sätt bedrives i OECD i Paris — jag kan tillägga det. Jag har redan erinrat om att om man skall vinna någon framgång i GATT-arbetet på detta område förutsätter det naturligtvis att man även där får bundsförvanter. Vi har sannerligen inte försummat att också den vägen och på det sättet knyta kontakter. Självklart fördes diskussioner som förberedelser för den handelskonferens som 1 Förenta Nationernas regi hölls i Geneve 1964. En ny är under förberedelse. Den lär nu komma att hållas i februari månad nästa år, men under mellantiden har ett intensivt arbete bedrivits inom såväl UNCTAD som Världsbanken med projektet för supplementär finansiering. Och det har pågått även i samband med Kennedy-rundan ett mer eller mindre stadigvarande arbete för att förbereda en behandling av detta stora problemkomplex. Det är klart att vi deltar där med andra länder. Det är klart att vi med våra kolleger varenda gång det är ett ministermöte diskuterar frågan om vad vi EFTA-länder kan göra för att stödja varandras strävanden på detta område. Det är sålunda inte så att vi drar oss för att försöka intressera andra länder för vad vi tycker är riktigt och lämpligt på dessa andra områden.

Herr talman! Endast ett kort ord till handelsministern. Jag tvivlar inte alls på att Sverige deltar i OECD och konferenser av olika slag. Vad jag vill försäkra mig om är att Sverige där försöker spela aktivast möjliga roll. Det är det som är avgörande, inte att delta.

Vi kan ju då få tillfälle att diskutera detta när vi kommer till u-hjälpsfrågorna om någon månad.